Herr talman! Jag kan inte finna att herr Bengtsson i Göteborg och jag har skiljaktiga meningar beträffande problemets vikt och betydelse eller allvaret i den situation som föreligger på sina håll. Vi har heller inte, såvitt jag begriper, någon motstridig uppfattning när det gäller att friskvård är oerhört väsentligt. Vad vi skiljer oss i är i frågan om att friskvård skulle vara ett schemabundet ämne i grundskolan. Jag undrar ändå om inte herr Bengtsson missuppfattar mig och mitt svar. Av det framgår ju att friskvård skulle ingå i undervisningen i grundskolan. Det skulle ingå som ett moment i olika ämnen — jag hoppas att läroplansöversynen kommer fram till det, det finns alla förutsättningar för detta — men däremot inte som ett särskilt ämne. Uppriktigt sagt, herr Bengtsson, tror jag att friskvården och ungdomarna som skall undervisas i den gagnas av en sådan metod. Det är alltså där våra uppfattningar skiljer sig och herr Bengtsson får gärna komma igen och diskutera frågan, men jag tycker att vi då skall diskutera det lilla som skiljer oss åt.

Herr talman! Jag är överens med fru Mogård om detta, men jag vidhåller i alla fall min uppfattning att man bör schemalägga just den här delen, och det är detta jag kommer att kämpa vidare för. Att man tar in friskvården på schemat tillsammans med andra ämnen är en sak, men jag vill få in den som ett schemabundet ämne. Jag försöker att få fru Mogård med mig här, men det är tydligen litet svårt i dag. Det kanske går bättre vid ett senare tillfälle. Dr Atle Wohrm säger ungefär så här, och jag tycker det kan vara värt att komma ihåg: Självfallet kan man inte vare sig i pengar eller på annat sätt mäta psykiskt och fysiskt välbefinnande. Det ter sig också självklart att varje insats som hindrar en enda ung människa att hamna it.ex. narkotikamissbruk är vinstgivande från både humanitär och samhällsekonomisk synpunkt. En heroinmissbrukares månadskonsumtion kostar ca 35 000 kr. Det motsvarar det årliga belopp socialstyrelsen satsar på Torslandaprojektet. T. v. satsar även Göteborgs stad 50 000 om året i fem år. Därtill kommer det frivilliga arbete som läggs ner för att projektet skall kunna genomföras. Dessa gratisarbetare sitter inte still och väntar på resultat i form av kurvor och tabeller. De är redan nu övertygade om att modellen fungerar, att insatserna de offrar är goda investeringar i barnens och deras egen framtid. Det är väl det som är väsentligt, och det blir naturligtvis intressant att se resultatet av detta försöksprojekt som redan visat sig vara mycket positivt. Jag har den förhoppningen att vi kan arbeta vidare åtminstone på försöksprojekt och se hur de utvecklas och att vi inte bara stannar vid Torslandaskolan. Jag kanske i alla fall kan få det löftet.

Herr talman! Herr Börjesson i Falköping har frågat chefen för jordbruksdepartementet om han vill medverka till att förordningen om försäljning av staten tillhörig fast egendom, m.m. får en vidare tolkning så att sociala och humanitära skäl tillmätes en mycket stor vikt och betydelse och därmed får vara normgivande när det gäller försäljning av statlig fast egendom. Enligt fastställd ärendefördelning är det jag som har att besvara interpellationen. Den förordning som herr Börjesson hänvisar till innehåller inte någon bestämmelse som hindrar att man i ett försäljningsärende tar hänsyn till sociala och humanitära synpunkter vid sidan av de andra omständigheter som förekommer i ärendet och som den säljande myndigheten har att beakta. Om man i ett enskilt fall är missnöjd med det beslut om försäljning som myndigheten har fattat, kan detta överklagas hos regeringen. Jag finner det inte lämpligt att här kommentera beslutet i det enskilda ärende som herr Börjesson har tagit upp. Enligt min mening behöver den aktuella förordningen inte ändras, eftersom det redan går att ta hänsyn till sociala och humanitära skäl vid försäljning av staten tillhörig fast egendom.

Herr talman! Jag skall fortfarande inte gå in på det enskilda ärendet. Men låt mig bara i den principfråga som herr Börjesson i Falköping sist berörde säga att jag anser att i de fall då besvärsrätt föreligger, så bör information om hur och när besvär skall inlämnas finnas med i beslutet.

Herr talman! Jag tror att herr Börjesson i Falköping drar en för långtgående slutsats av min deklaration i den principiella frågan. Det aktuella ärendet är avgjort, och besvärstiden är passerad.

Herr talman! Jag tycker att det finns anledning till en kort kommentar från min sida över det eniga utskottsbetänkandet såvitt avser förvaltningsdomstolarna, och detta därför att justitieutskottet sedan en följd av år med mycket stort intresse engagerat sig i frågan om kammarrättsorganisationens utbyggnad. Vi har ju tvingats konstatera att väntetiderna varit orimligt långa. När det gäller skattemål har de enbart i kammarrätterna kunnat bli så långa som två till tre år. Jag vill, herr talman, påstå att alltsedan vi fick förvaltningsrättsreformen 1971 har riksdagen varit pådrivande för att få till stånd en utbyggnad av kammarrätterna, vilken på ett bättre sätt svarar mot måltillströmningen. Det var därför med glädje som vi förra året accepterade förslaget om inrättandet av en fjärde kammarrätt i Jönköping, och i år har vi i enighet biträtt departementschefens förslag om inrättande av en tredje avdelning vid denna kammarrätt. Men justitieutskottet ansåg förra året att departementet borde förbereda den fortsatta utbyggnaden genom en planering, som kan ge en grund att stå på när det gäller både riksdagens ställningstaganden och berörd personal. En sådan plan borde, som vi sade, syfta till att nedbringa målbalansen till en acceptabel nivå men också allmänt sett medverka till att rättsskipningen kunde svara mot allmänhetens krav på att denna skall vara snabb, säker och billig. i ansåg att man i samband med sådana överväganden i departementet borde ägna särskild uppmärksamhet åt behovet och lämpligheten av att inrätta ytterligare en kammarrätt i södra Sverige. Nu andas budgetpropositionen i år en viss optimism. Man tror sig kunna bedöma utvecklingen så att vi får en rimlig balans vid 1980-talets början.

Utvecklingen, som särskilt avspeglas på skatteområdet, har redan lett till en betydande ökning av antalet inkommande mål och av målbalansen i länsdomstolarna. När man sätter in åtgärder för att komma till rätta med dessa balanser kommer naturligtvis måltillströmningen till kammarrätterna att ytterligare öka. Personligen tycker jag också att man skall hålla i minnet de förslag som finns om försäkringsdomstolar. Enligt min bedömning vore det naturligt att lägga dem under kammarrättsorganisationen, ochi så fall kommer det att ställas ytterligare krav på kapacitetsökning. Vi har i justitieutskottet därför ansett att man inte bör slå sig till ro med de beslutade förstärkningarna av organisationen utan måste vara öppna för behov av ytterligare utbyggnad och beredda att möta sådana när de uppstår. Den tanke som justitieutskottet lanserade förra året om en plan för fortsatta förstärkningar bör därför enligt vår mening inte utan vidare släppas utan övervägas vidare i departementet. Man bör särskilt enligt vår mening pröva frågan om ytterligare en kammarrätt i södra Sverige i enlighet med vad vi uttalade förra året i samband med tillkomsten av kammarrätten i Jönköping. Till slut, herr talman, ett mindre problem som vi har uppmärksammat. Det gäller propositionens förslag att Skaraborgs län skall föras till domkretsen för kammarrätten i Jönköping. Jag vill gärna säga att vi inom utskottet är litet tveksamma till denna tanke, inte minst därför att enligt vad vi har erfarit skaraborgarna själva inte är så roade av detta förslag. Men vi har naturligtvis inte velat ta ställning till denna fråga, utan vi har stannat för att be regeringen överväga domkretsfrågorna ytterligare för att se, om det inte är möjligt att finna en annan lösning. Eventuellt kunde man tänka sig att i stället föra över Kronobergs län, och det är ett förslag som vi anser bör prövas särskilt. Med det anförda, herr talman, ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman!

Över en femårsperiod begränsar sig sålunda ökningen till i genomsnitt ungefär 300 mål per år. Det kan emellertid antas att länsskatterätterna under år 1976 fått avsätta en del av sina resurser för fastighetstaxeringsmålen med minskad avverkning av andra mål som följd. Vid mina beräkningar under arbetet på budgetpropositionen har jag i första hand utgått från förhållandena åren 1973-1975, dvs. att måltillströmningen ökar med ungefär 1000 mål om året. För år 1977 kan det vara rimligt att räkna med att det kommer in omkring 22 000 vanliga mål samt de mål som återstår från 1975 års allmänna fastighetstaxering. Man bör emellertid för framtiden beakta att riksdagen under år 1976 fattat beslut som kommer att medföra att många mål om körkortsåterkallelse flyttas från förvaltningsdomstol till allmän domstol. Antalet avgjorda mål per avdelning har under senare år visat en stigande trend. De långa väntetiderna i skattemål har börjat sjunka. Som jag tidigare har nämnt avgjorde kammarrätterna i genomsnitt ca 1130 mål per avdelning år 1976. Detta resultat nåddes trots de omflyttningsvakanser och andra störningar i arbetsrytmen som följde av den pågående utbyggnaden av organisationen. Jag bedömer det därför som sannolikt att man för de närmaste åren kan räkna med att varje avdelning kommer att avgöra ungefär 1 200 mål per år. Med den avverkningskapacitet och den målutveckling som jag angett nu bör den kammarrättsorganisation som föreslagits i budgetpropositionen kunna nedbringa balanserna till ca 11 000-12 000 mål till utgången av år 1980, dvs. när målen från nästa allmänna fastighetstaxering tidigast kan börja komma in till kammarrätterna. Självfallet kan skilda faktorer komma att inverka på arbetssituationen i kammarrätterna i framtiden. Ett ändrat taxeringsförfarande i första instans, reformer på grundval av förslag från 1972 års skatteutredning och olika ändringar i fråga om länsdomstolarna torde t.ex. komma att påverka kammarrätterna. Hur och i vilken omfattning låter sig inte sägas i dag. En ytterligare utbyggnad av kammarrättsorganisationen kan därför enligt min mening inte nu grundas på sådana faktorer. Men givetvis måste utvecklingen både i dessa hänseenden liksom när det gäller måltillströmningen noggrant följas och de ytterligare åtgärder vidtas som visar sig behövliga. Av vad jag nu har sagt framgår att jag inte anser att antagandena i interpellationen om den framtida målutvecklingen f.n. kan läggas till grund för ett ställningstagande beträffande den framtida kammarrättsorganisationen. Herr Jönssons i Malmö första fråga gäller vilken nivå som kan anses godtagbar i fråga om antalet balanserade mål i kammarrätterna. Herr Jönsson frågar också vilka åtgärder jag avser att vidta för att balanserna skall komma ner till denna nivå. Som jag tidigare har nämnt hade kammarrätterna vid utgången av år 1976 en balans på sammanlagt ca 26 700 mål. Ca 4 300 av dessa utgjordes av mål med anledning av 1975 års allmänna fastighetstaxering. De allra flesta av fastighetstaxeringsmålen har kommit in under år 1976 och beräknas bli avgjorda under år 1977. Av de återstående målen var ca 19800 skattemål och ca 2300 olika förvaltningsmål. Förvaltningsmålen avgörs ofta med förtur. Någon kritik som går ut på att dessa mål avgörs för långsamt i kammarrätterna har, såvitt jag vet, inte förts fram. Det torde därför kunna antagas att i den samlade kammarrättsorganisationen omkring 2000 mål kan vara en rimlig arbetsbalans för förvaltningsmålen. Det har sagts mig från kammarrättshåll att sex månader är den minsta tid som normalt behövs för att ett skattemål skall passera kammarrätten. Den tiden går åt för skriftväxling, inläsning, föredragning och domsskrivning. Om det under de närmaste åren kommer in ca 15 000 skattemål om året, skulle i så fall den så att säga nödvändiga arbetsbalansen av skattemål uppgå till hälften av den årliga tillströmningen, dvs. ungefär 7 500 mål. Härtill bör läggas mellan 1000 och 2000 mål som är vilandeförklarade eller som kräver vidlyftigare skriftväxling eller som av annan orsak inte kan företas till avgörande inom normal tid. Om man bortser från fastighetstaxeringsmålen skulle man således kunna betrakta 2 000 förvaltningsmål och 9 000 skattemål som en från sakliga synpunkter lämplig balans i kammarrättsorganisationen med nuvarande Kammarrättsorganisationen Kammarrättsorga nisationen måltillströmning. Gränsen för vad som på sikt kan anses vara en godtagbar balans bör kunna sättas något högre. Enligt de beräkningar jag tidigare redovisat skulle man kunna nå lämplig balans under år 1980 och komma ner till godtagbar balans någon tid dessförinnan. Det är sålunda min uppfattning att, såvitt nu kan bedömas, erforderliga åtgärder i fråga om utbyggnad av kammarrättsorganisationen kommer att ha vidtagits om antalet avdelningar utökas till 23 fr.o.m. budgetåret 1977/78. Kammarrätterna kan då förutsättas årligen avgöra 4 000-5 000 fler mål än som på grundval av hittillsvarande erfarenheter kan väntas komma in under de närmaste åren. Vad härefter angår frågan om inrättande av en kammarrätt i södra Sverige har jag självfallet ingen principiell invändning mot en kammarrätt i den delen av landet, under förutsättning att ett lämpligt arbetsunderlag kommer att finnas. Enligt min uppfattning bör en kammarrätt för att fungera rationellt ha minst tre avdelningar. En mindre organisation bör därför undvikas för annat än en kortare övergångstid. Med nuvarande målunderlag föreligger inte f. n. förutsättningar att inrätta en femte kammarrätt i södra Sverige. Jag kommer emellertid att uppmärksamt följa utvecklingen och, när skäl därtill visar sig föreligga, föreslå de åtgärder som jag anser vara påkallade.

I den delen vill jag gärna säga att det finns anledning att vänta med att ändra domkretsindelningen beträffande kammarrätten i Jönköping och inte göra den omedelbart den 1 juli. Om man gör den ändringen något senare, får man ytterligare erfarenhet av måltillströmningen och behovet av att flytta över vissa delar till kammarrätten i Jönköping.

Herr talman!

Vad därefter gäller förutsättningarna att inom ramen för den nuvarande kammarrättsorganisationen samt den av justitieministern föreslagna utbyggnaden med en avdelning nå det uppsatta målet kan jag i väsentliga delar inte instämma i justitieministerns bedömning. Tre faktorer avgör om målet kan uppnås, nämligen den nuvarande målbalansen, målav Vid det senaste årsskiftet fanns, som jag nyss nämnde, ca 26 700 mål i kammarrätterna. Visserligen var 4 300 av dessa mål fastighetstaxeringsmål, men även om dessa till viss del kan avgöras som s.k. seriemål kräver de ändå en viss handläggning. Det kan därför inte vara riktigt att bortse från dessa mål när man gör en prognos om den framtida målsituationen. Att ca 6 000 körkortsmål av engångsnatur avgjordes under 1974 och 1975 har såvitt jag kan se ingen betydelse för den nuvarande balansen i kammarrätterna. Vilken måltillströmning har man då att räkna med under de närmaste åren? Jag konstaterar till en början att när det gäller måltillströmningen bortses det i interpellationssvaret i princip från de allmänna fastighetstaxeringsmål och körkortsmål av engångsnatur som beaktades i redogörelsen för målbalanserna. En sådan beräkningsmetod utgör inte en lämplig grund för en säker bedömning av den framtida situationen i kammarrätterna. Fastighetstaxeringsmålen har förvisso medfört att måltillströmningen minskat avsevärt beträffande andra skattemål från länsdomstolarna, och det föreligger således enligt min mening en uppdämning av andra skattemål i dessa domstolar. Jag kan i detta sammanhang nämna att antalet balanserade mål i länsdomstolarna har ökat från ca 97 000 mål vid halvårsskiftet 1974 till mer än 150 000 mål vid halvårsskiftet 1976. Dessa förhållanden måste givetvis beaktas vid bedömningen av den framtida tillströmningen av mål till kammarrätterna.

Denna siffra motsvarar enligt min bedömning väl den ökning som har skett under de senaste åren. Utgår man från en ökning med 8 26, kan den förväntade ökningen i måltillströmningen för år 1977 beräknas till ca 1800 mål. Detta innebär att ca 25 000 mål kan beräknas komma in till kammarrätterna under 1977 i stället för, som justitieministern för sin del anger, 22000 mål. Här föreligger således en betydande skillnad mellan å ena sidan justitieministerns och å andra sidan mina och domstolsverkets bedömningar. Det bör slutligen här beaktas att ökningen under senare år inte har varit konstant utan har företett en stigande tendens. När det slutligen gäller målavverkningen anger justitieministern inledningsvis en genomsnittlig kapacitet på 1 130 mål per avdelning. Detta Kammarrättsorga nisationen 1 Kammarrättsorga nisationen resultat har enligt justitieministern nåtts trots de omflyttningsvakanser och andra störningar i arbetsrytmen som följt av utbyggnaden av kammarrättsorganisationen. För de närmaste åren däremot antas kapaciteten stiga till ca 1200 mål per avdelning. Inte under något år sedan 1972, då vi fick förvaltningsrättsreformen, har någon kammarrätt mig veterligt uppnått en sådan kapacitet. Under den period som nu är i fråga blir det dessutom en helt ny kammarrätt som får gå igenom alla de initialsvårigheter som är förknippade med uppbyggnaden av en kammarrätt. Jag syftar här på kammarrätten i Jönköping, som har börjat sin verksamhet den I januari 1977 och som föreslås utbyggd med en avdelning under det kommande budgetåret. När det gäller avverkningen inom kammarrätterna är därför enligt min uppfattning justitieministerns bedömning alltför optimistisk. Sammanfattningsvis vill jag framhålla att den målsättning som justitieministern ställt upp enligt min mening inte kan uppnås inom ramen för den nuvarande och föreslagna kammarrättsorganisationen. Tvärtom kräver målsättningen en utbyggnad av organisationen, och denna bör, menar jag, ske genom att en kammarrätt inrättas i Malmö. Jag vill i detta sammanhang framhålla den ståndpunkt som justitieutskottet intagit i fråga om en utbyggnad av kammarrättsorganisationen genom inrättandet av en ny kammarrätt i södra Sverige. Efter ett inledande resonemang om måltillströmning och målbalans säger utskottet: ”Mot denna bakgrund anser utskottet att frågan om behovet av en ytterligare utbyggnad av kammarrättsorganisationen bör bli föremål för fortsatt uppmärksamhet. Ett särskilt spörsmål utgör den av utskottet förra året aktualiserade tanken på inrättandet av ytterligare en kammarrätt i södra Sverige. Frågan härom, som bör övervägas även om en utbyggnad av kammarrättsorganisationen inte visar sig nödvändig, sammanhänger nära med domkretsindelningen för kammarrätterna och — i ett längre perspektiv — hovrätterna.

Utbyggnaden bör, som jag ser det, ske genom att en kammarrätt med kansliort i Malmö inrättas. Domkretsen för denna kammarrätt bör i enlighet med de principer som justitieutskottet ställt upp sammanfalla med hovrättens. Genom en lämplig fördelning av de avdelningar som finns i kammarrätten i Göteborg och med hänsyn till domkrets och befolkningsunderlag samt i viss mån ett tillskott av avdelningar kan — det är jag övertygad om =— en rationellt fungerande kammarrätt inrättas för södra Sverige.

Herr talman! Jag skall lämna några korta svar på speciella punkter som herr Jönsson i Malmö tog upp. I fråga om måltillströmningen är det så, enligt de uppgifter jag har fått från domstolsverket, med vilket jag har samrått, att det under 1976 kom in — om man bortser från mål angående den allmänna fastighetstaxeringen och från körtkortsutbytesmål — ca 19 600 mål. Men i den beräkning som enligt interpellationssvaret genomförts för att bedöma den framtida måltillströmningen har jag av vissa skäl funnit det rimligt antaga att det under år 1977 kommer in omkring 22 000 vanliga mål och de mål som återstår från 1975 års allmänna fastighetstaxering. Den siffran är alltså tilltagen så, att det finns en marginal för de saker som herr Jönsson talar om. I fråga om beräknad avverkning av mål på varje avdelning har man enligt vad jag har fått upplysning om från domstolsverket och kammarrätterna, särskilt kammarrätten i Jönköping, väl räknat med att kunna avgöra 1 200 mål per år och avdelning. Det är alltså den siffra som jag har räknat med i interpellationssvaret. Men det är klart att man noggrant måste följa utvecklingen både i fråga om tillströmningen av mål och i fråga om avverkningen av mål. Det kan ju föranleda att man kommer till andra slutsatser.

Herr talman! När det gäller de statistiska uppgifterna och den förväntade måltillströmningen har vi tydligen något olika uppfattningar. Jag tror inte att det tjänar någonting till att vi ytterligare gräver ner oss i siffror — framtiden får väl utvisa vem av oss som bedömer utvecklingen rätt. Som framgår redan av inledningen till min interpellation är jag ute efter att få till stånd en plan för kammarrättsorganisationens utbyggnad. Den planen hemställde riksdagen om, som fru Kristensson har sagt, redan i fjol. Personligen har jag, på grundval av det underlag jag här har redovisat, uppfattningen att den planen kommer att innebära att vi får en kammarrätt för södra Sverige. Jag hoppas givetvis att kansliorten då blir Malmö, som har hovrätt och är en centralort för de befolkningsrika södra delarna av vårt land. När vi 1976 beslutade om en förläggning av kammarrätten till Jönköping gav jag i ett särskilt yttrande uttryck för uppfattningen att den rättssökande allmänhetens intresse av närhet till domstolen bör tillmätas avgörande vikt vid valet av kansliort för kammarrätt. Detta är ett krav som är särskilt angeläget i fråga om förvaltningsdomstolarna, som ju är satta att betjäna allmänheten. I allt fler av de mål som handläggs vid dessa domstolar vill klaganden utnyttja sin rätt att personligen inställa sig inför domstolen och där muntligen lägga fram sina synpunkter. Malmö är centralort för de tätbefolkade sydliga länen. Det finns goda kommunikationer med närliggande tätorter och landsbygd. Det finns även domstolsadministrativa skäl som talar för en lokalisering av en kammarrätt till Malmö. Jag vill härmed instämma i det yrkande om Kammarrättsorga nisationen

Utskottets beredning av ärendet har varit mycket omfattande. Sålunda har sedan slutet av oktober, när behandlingen påbörjades, utskottet ägnat sig åt detta ärende vid inte mindre än 24 sammanträden. Denna ingående behandling av konkreta frågor har, vågar jag påstå, varit av stort värde för samtliga utskottets ledamöter, som ju också har en betydande kommunal erfarenhet. ; Låt mig också i detta sammanhang uttala att utskottets kansli har gjort ett kunnigt och stort arbete. Det är med stor tillfredsställelse som jag nu kan konstatera att utskottets förslag läggs fram under stor enighet. När det gäller den principiella synen på den kommunala självstyrelsen och den kommunala demokratin i vårt land står alla riksdagspartier enade. Detta är självfallet av stor betydelse för den fortsatta utvecklingen. Till de skiljaktigheter i bedömningen av vissa frågor som redovisas i detta betänkande skall jag återkomma senare. Innan jag går över till några av de väsentligaste sakfrågorna som tas upp i betänkandet vill jag säga något om själva ikraftträdandet. De i propositionerna framlagda lagförslagen avsågs alla träda i kraft den 1 januari 1977. På grund av ärendets omfång och komplicerade natur, inte minst från lagteknisk synpunkt, och den knappa tiden för riksdagsbehandling under hösten fann utskottet att den föreslagna tidpunkten för ikraftträdandet inte kunde hållas.

Den nya kommunallagen blir därför ett slags ”ramlag” med de grundläggande och principiellt viktiga reglerna för kommunernas och landstingens verksamhet. Åtskilliga detaljfrågor som f. n. regleras i lag skall i fortsättningen kunna regleras av kommunerna och landstingen själva, t.ex. i arbetsordningar och reglementen. Ett väsentligt led i reformarbetet har varit att stärka de folkvalda beslutande församlingarnas, dvs. kommunfullmäktiges resp. landstingets, ställning. Bl. a. ur kommunaldemokratisk synvinkel är det angeläget att likformighet råder över hela landet i fråga om principerna för de beslutande organens arbetssätt. Vissa bindande regler om dessa organ måste därför ges i lag. Som exempel kan jag peka på bestämmelserria om minsta antalet fullmäktige, om suppleanter och deras tjänstgöringsrätt, om beslutsförhet och jäv, om beredningstvång, bordläggning och beslutsförfarandet samt om rätten att väcka motioner eller interpellationer och enkla frågor. Jag vill särskilt framhålla betydelsen av vissa lagbestämmelser som skyddar viktiga minoritetsintressen. Detta gäller främst rätten att få till stånd proportionella val och rätten att få till stånd bordläggning av ärenden samt möjligheten att hindra att ett ärende som inte är berett eller upptaget på föredragningslistan ändå avgörs av majoriteten vid ett sammanträde. En av de få frågor där det beklagligtvis inte har gått att få full enighet i utskottet gäller förslaget att avskaffa det s.k. ställföreträdarskapet för landstingets förvaltningsutskott. Vi inom utskottsmajoriteten menar — liksom bla. en enhällig demokratiutredning, en stor majoritet av lands tingskommunerna och också Landstingsförbundet — att ställföreträdarskapet av principiella kommunaldemokratiska skäl bör avskaffas. Även föredragande statsrådet framhåller i kommunallagspropositionen att alla frågor av större allmän betydelse bör redovisas och diskuteras i de beslutande folkvalda församlingarna. Propositionens förslag innebär emellertid en fortsatt möjlighet för förvaltningsutskottet att, oavsett frågornas betydelse, utöva ett ställföreträdarskap i de fall då landstingets beslut inte anses kunna avvaktas. Utskottet kan, som sagt, av principiella skäl inte godta detta. Tvärtom vill utskottet, genom att ställföreträdarskapet slopas, skapa garantier för att ställningstagande till frågor av allmänt intresse alltid föregås av en offentlig behandling och att samtliga partier som är representerade i fullmäktige kan medverka vid avgörandet.

I likhet med praktiskt taget alla remissinstanser som har uttalat sig för ett slopande av ställföreträdarskapet anser utskottets majoritet att en sådan åtgärd kräver en lämpligt avvägd möjlighet till delegation av beslutanderätt från fullmäktige till styrelsen eller nämnderna. Vi anser också att det bör framgå direkt av kommunallagen att en sådan delegationsmöjlighet finns i stället för att den som hittills skall behöva ”tolkas in i” eller härledas från ett förvaltnings eller verkställighetsuppdrag. Samma principiella skäl som har anförts för att avskaffa ställföreträdarskapet talar emot en alltför vidsträckt delegationsmöjlighet. Alla viktigare finansiella beslut, liksom alla beslut av principiell eller generell natur, måste alltså fattas av fullmäktige. Avsikten är att fullmäktiges beslut om delegation liksom hittills skall gälla främst s.k. rutinärenden. Som ett viktigt hjälpmedel när det gäller att fastställa vilka ärenden som skall anses vara av rutinkaraktär har vi pekat på de s.k. normalreglementena för kommunstyrelsen och förvaltningsutskottet, som Kommunförbundet resp. Landstingsförbundet upprättar och tillhandahåller. Utskottet anser också — i likhet med demokratiutredningen och flertalet remissinstanser — att den föreslagna delegationsbestämmelsen bör tilllämpas med stor restriktivitet. Några väsentliga förändringar för kommunernas del i förhållande till vad som nu ”tolkningsvägen” kan anses gälla bör inte komma i fråga. För landstingen bör utvecklingen i allt väsentligt bli motsvarande den i kommunerna. Utskottet framhåller också att det inte torde finnas anledning att räkna med att kommunerna eller besvärsinstanserna kommer att ställas inför några större problem när det gäller att bedöma i vilken utsträckning som delegation får förekomma. Utvecklingen i praxis bör dock följas med fortsatt uppmärksamhet. En annan fråga, som utskottet här ägnat stor uppmärksamhet och som har föranlett vissa ändringar i förhållande till propositionens förslag, gäller interpellationsinstitutet. Denna fråga har också tagits upp i ett flertal motioner. Ett enhälligt utskott anser att det är värdefullt att ökade möjligheter skapas för att i fullmäktige diskutera frågor som rör verksamheten i kommunala bolag m.m. Redan med de nuvarande bestämmelserna i kommunallagarna finns vissa möjligheter att få till stånd interpellationsdebatter rörande de kommunala bolagen. Men för att ytterligare underlätta detta föreslår utskottet att ordföranden i styrelsen får möjlighet att överlämna en till honom framställd interpellation till en av fullmäktige utsedd ledamot i styrelse för aktiebolag, ekonomisk förening eller stiftelse för att vederbörande skall besvara interpellationen. Beträffande frågan om s.k. kommunal folkomröstning, dvs. opinionsundersökningar av olika slag bland kommunens medborgare, anser utskottet att sådana omröstningar eller undersökningar i vissa fall kan vara lämpliga som ett led i beredningen av ett särskilt ärende av stor betydelse. Självfallet måste de i omröstningen ställda frågorna rymmas inom ramen för den kommunala kompetensen. Resultatet av en sådan omröstning kan få stor betydelse för beslutet i en viss fråga, men det är alltid de förtroendevalda ledamöterna i fullmäktige som har det fulla ansvaret för beslutets innehåll. Utskottet föreslår ingen formalisering av själva omröstningsförfarandet utan anser att kommunerna resp. landstingen själva i de särskilda fall då sådana omröstningar blir aktuella bör närmare utforma de bestämmelser som reglerar omröstningsförfarandet. Däremot anser utskottsmajoriteten — i likhet med bl.a. utredningen —- att det i kommunallagen bör tas in en uttrycklig bestämmelse om att den kommunala valnämnden får anlitas för att genomföra en sådan omröstning. Eftersom valnämnden är en specialreglerad kommunal nämnd, vars uppgifter framgår av vallagen, får en sådan begäran från fullmäktige inte komma i konflikt med nämndens övriga arbetsuppgifter. Valnämnden bör kunna vägra sin medverkan endast på objektiva grunder. För att ett landsting skall få möjlighet att använda en valnämnds resurser skall dessutom krävas att vederbörande kommunfullmäktige först ger sitt tillstånd till detta. Utskottet har även tagit upp andra frågor som gäller möjligheterna att få till stånd en vidgad medverkan och ett ökat lokalt inflytande för medborgarna mellan valen. Detta gäller dels en fördjupad kommunikation via partier, andra folkrörelser, sammanslutningar och lokala grupper, dels förändringar i den kommunala organisationen genom inrättande av exempelvis särskilda kommundelsorgan och lokala styrelser vid institutioner. Några nya bestämmelser i kommunallagen föreslås dock inte. Vi framhåller bl.a. att dessa frågor är särskilt komplicerade och erinrar om att det i regeringsförklaringen sägs att kommunerna skall ges möjligheter att inrätta distriktsnämnder och direktvalda kommundelsråd samt att den frågan skall utredas. direktvalda kommundelsorgan hänger, som jag ser det, intimt samman med frågorna om utvärdering av kommunindelningsreformen, den gemensamma valdagen och de treåriga mandatperioderna. Vi har haft dessa frågor uppe till diskussion i kammaren så sent som den 17 november förra året, och det är nu intressant att notera att frågorna de senaste dagarna tagits upp till en ganska livlig pressdebatt. Det visar att den uppfattning som i grunden varit centerns linje nu intresserar allt fler. Jag finner det naturligt att dessa frågor prövas i anslutning till frågan om direktvalda kommundelsorgan. Ett skäl härför är bl.a. att det inte kan bli någon bra lösning om man skall ha fyra val vid samma tillfälle. När det gäller den kommunala styrelseordningen föreslår utskottet, som redan sagts, att bestämmelsen om proportionella val skall ges en ännu mer vidgad tillämpning. Minoriteten skall sålunda: kunna få till stånd proportionella val även inom styrelsen och nämnderna. Från centern noterar vi med tillfredsställelse den eniga uppslutningen kring detta förslag. Det är en linje som centern länge har drivit.

Det främsta motivet för att åstadkomma ett snabbare valgenomslag är att den tillträdande majoriteten skall kunna påverka utformningen av budgeten för nästkommande år. Den växling för de beslutande organen som nu föreslås ske den 1 november är ett uttryck för vad jag nyss nämnde. é Inom utskottet har vi haft mycket ingående resonemang om ett ännu snabbare valgenomslag i kommunerna. Vi har diskuterat möjligheten att tillämpa samma principer där som vid riksdagsvalet. Dessa resonemang redovisas i betänkandet. Utskottet har dock till slut stannat för propositionens förslag om den 1 november. Införande av ett snabbare valgenomslag för styrelser och nämnder har varken utredning, proposition eller utskott velat föreslå. Det skulle försvåra partiernas nominering. Jag kan självfallet inte i detta översiktliga inledningsanförande gå närmare in på den mängd av olika sakfrågor som har tagits upp vid utskottsbehandlingen utan får här nöja mig med att också peka på att den nya kommunallagen ger bättre möjligheter för de förtroendevalda att fullgöra sitt arbete. Dels föreslås sålunda lagbestämmelser om rätt till ledighet från anställning —- både av heltids och av deltidsnatur — för fullgörande av kommunala uppdrag, dels föreslås vidgade möjligheter till ersättning för kostnader som har föranletts av förtroendeuppdrag. Bl. a. skall kostnader för barntillsyn och särskilda kostnader för han dikappade kunna ersättas. I dessa, liksom i flertalet övriga hänseenden, står utskottet enigt bakom de framlagda förslagen.

Herr talman! Efter herr Johanssons i Trollhättan refererande anförande skulle jag kanske inte ha anledning att göra några kommentarer.

Det gäller för det första avskaffandet av ställföreträdarskapet för landstingets FU kompletterat med lagbestämning av delegationsinstitutet. Det gäller för det andra omröstningsförfarandet för att utröna och få fram opinioner vid beredning av ärendena för beslut. I dessa två fall är det fråga om majoritetsförslag. På s-sidan ger man uttryck för vissa avvikande uppfattningar i sina diskussioner, men också i dessa frågor är vi i de grundläggande delarna eniga. För det tredje gäller det tillämpningen av proportionalitetslagen också vid inomkommunala val. Det är en utomordentligt betydelsefull reform, som nu utskottet enigt står bakom. Den garanterar minoriteten den berättigade insyn i beredningen av ärendena som ur kommunaldemokratisk synpunkt är av stor betydelse. Det har ju förekommit upprörande exempel — om också få — där man kommit fram till ställningstaganden som verkligen inte gjort det lätt för minoriteter att verka.

De uttalanden som riksdagen gjort i anslutning till detta garanterar minoriteternas inflytande också i presidieavseende.

Herr talman! När det gäller proportionalitetslagens utökning att gälla också inomkommunala val vill jag bara erinra vännen Hilding Johansson om att i utredningen om den kommunala demokratin var vi från centern ensamma om en reservation i den riktningen. Hilding Johansson tillhörde majoriteten, som icke där var beredd att göra ett ställningstagande för utökning av proportionalitetslagens tillämpning i inomkommunala val. Jag vill också ytterligare understryka att när det gäller minoritetens rätt till bl.a. insyn i presidierna vid det beredningsarbete som eventuellt sker där, så finns det ett starkt uttalande här i utskottsbetänkandet att om presidierna skall vara beredningsorgan skall proportionalitetsreglerna tillämpas också vid val av dessa presidier. Det är en styrka. Beträffande de heltidsengagerade förtroendemännen och val av dessa vill jag säga att vi ifrån centern genom hela diskussionen haft den meningen i debatten att de heltidsengagerade även från minoritetssidan skall vara förankrade i den kommunala organisationen. Nu har vi inte fått den meningen fastlagd i det här förslaget, men vi har ändå fått inskrivet att oppositionsråd skall kunna inrättas och därmed ge möjligheter att ta del av förberedande diskussioner i beslutsfrågor. Till sist bara något om direktvalda kommundelsråd. Vi har från centern aldrig förordat att de råden skulle vara obligatoriska. Vi har i alla diskussioner genom åren förordat att man skulle utreda och sikta mot rätten för kommunerna att inrätta direktvalda kommundelsråd - men att de skulle vara fakultativa.

Herr talman! Behovet av förändringar i kommunallagen för att förstärka medborgarinflytandet i kommunerna har länge framstått klart. Vissa steg tas i denna riktning genom förslagen i proposition 1975/76:187 och konstitutionsutskottets betänkande med anledning av propositionen och hithörande motioner. I vissa avseenden tvekar man dock att ta nödvändiga steg för att lagen skall få angivet innehåll. Den ovanligt långdragna utskottsbehandlingen av ärendet förefaller mer ha berott på en tidsödande teknisk genomgång av lagbestämmelserna än på verkligt principiella motsättningar mellan de partier som ingår i konstitutionsutskottet. I själva verket framträder inga avgörande skillnader mellan utskottsmajoritet och reservanter. Det är angeläget att de förtroendevaldas arbetssituation förbättras och att medborgarnas möjligheter till insyn och deltagande i den kommunala verksamheten ökar. För att så skall bli fallet behövs säkert längre gående åtgärder än de som nu föreslås. Rätten till ledighet för fullgörande av kommunala uppdrag är betydelsefull liksom de föreslagna ersättningsreglerna, bl.a. i fråga om barntillsynen. Det är beklagligt att inte utskottet är berett att biträda vpk-motionens tankegång om åtgärder för att arbetsköparna inte skall kunna försämra arbetsvillkoren för den som innehar förtroendeuppdrag. Där finns ett reellt problem, som borde angripits i detta sammanhang. Till detta återkommer jag. De åtgärder som föreslås för att framhäva de beslutande organens centrala ställning är befogade. Delegationsrätt bör begränsas så långt som möjligt. Det är den öppna debatten som skall främjas om man vill öka allmänhetens insyn och inflytande över kommunalpolitiken. Fortfarande behäftas förslagen om minoritetens ställning med en uppdelning i majoritet och minoritet utifrån synsättet om ett socialdemokratiskt parti och ett borgerligt block. Detta gäller tydligen också replikskiftet mellan herrar Karl Boo och Hilding Johansson för en stund sedan i kammaren. Alltför liten hänsyn tas till andra partibildningar. Det finns partier som inte ingår i detta mönster och som med den proportionella valmetoden inte blir företrädda i olika kommunala organ. I vpk-motionen har vi pekat på att alla de i minoriteten ingående partierna måste tillförsäkras goda arbetsmöjligheter. Detta är en viktig demokratisk fråga. Det hade varit angeläget med klarare markeringar på detta område. Nu blir det som hittills en fråga för bedömning i varje kommun och varje landsting hur problemet skall lösas. Vi anser inte motionen besvarad med utskottets skrivning. Det är bra att valgenomslaget blir snabbare för att förhindra att en tidigare majoritet i realiteten styr även efter valet. Detta gäller bl.a. budgetfrågorna, men det kan också gälla andra viktiga frågor. Det visar de borgerliga partiernas agerande i Göteborg efter 1976 års val. Beträffande de förtroendevaldas villkor finns anledning att uppmärksamma konstitutionsutskottets påpekande att olika grupper i samhället har olika möjligheter att engagera sig i det lokala politiska arbetet. Utskottets erinran om att detta kan leda till att vissa gruppers intressen får en sämre representation kan beläggas med exempel från vilken kommun som helst. Tyvärr är det oftast arbetarna i industrin och på liknande områden som blir underrepresenterade. Därför är det beklagligt att utskottet inte vågat sig på att ta ställning till vårt yrkande att rätten till ledighet skall förenas med kravet på att arbetsvillkoren inte får försämras för den som innehar förtroendeuppdrag. Detta är en mycket viktig fråga om man vill uppnå vad utskottet talar för, nämligen likartad representation för olika grupper i samhället. Det är just arbetarna som blir diskriminerade i detta sammanhang. Som positivt ser jag förslaget att ersättning skall kunna utgå till partiernas utbildning i kommunala frågor. Den kommunala utbildningen kan nämligen inte enbart ses som formella tekniska ting, utan måste tillmätas stor vikt för att man bättre skall kunna formulera de politiska alternativen i den kommunala debatten. Därför bör partierna själva få ökade möjligheter till utbildning. Vpk:s yrkande om att interpellation skall kunna framställas även till ordförande i kommunens bolag eller stiftelse liksom till av kommunen utsedd representant i sådant bolag eller sådan stiftelse är betydelsefullt för att skapa verklig insyn i hela den kommunala verksamheten. Visst kan detta delvis ske, som utskottet föreslår, genom att ordföranden i styrelsen ges möjligheter att överlämna interpellation till av fullmäktige utsedd ledamot. Men räcker detta för att, som utskottet gör, anse motionen besvarad? Utskottet diskuterar ganska ingående hithörande frågor, men avstår från att ta det steg som vi från vpk förordat för att skapa bättre insynsmöjligheter. Den ofta diskuterade frågan om kommundelsråd besvaras försiktigt. De borgerliga partierna, som ofta sagt sig vara anhängare av kommundelsråd, gömmer sig som vanligt bakom regeringsdeklarationen — denna deklaration som tydligen anses kunna ersätta konkreta handlingar genom att nämna frågorna! Hur kommundelsråd bör utses och vilka uppgifter de skall ha är alltså alltjämt en öppen fråga. De många frågor som rests i samband med diskussionen om kommundelsråd har inte fått något svar. Borde inte svaren ges vid behandlingen av reglerna för kommunal demokrati? Vänsterpartiet kommunisterna har i sin motion pekat på möjligheten att som ett led i beredningen av ärendet använda rådgivande folkomröstning. Även denna fråga hanteras med den försiktighet som kännetecknar utskottets behandling av frågor som innebär avgörande förändringar i förhållande till nuvarande ordning. Det hade varit önskvärt med klarare uttalanden till förmån för folkomröstning. Utskottet verkar tämligen enigt om vad som skrivs till förmån för kommunala omröstningar. Den fråga där de borgerliga och socialdemokraterna delat sig, nämligen användningen av valnämnd vid omröstning, kan knappast vara den principiellt tyngsta. Det är riktigt som utskottet skriver, att yrkandet om rätt för kommuner att bedriva ordinär företagsverksamhet ”innebär en väsentlig utvidgning av den kommunala kompetensen i förhållande till gällande rätt”. Det är just denna utvidgning som vi finner angelägen. Vi anser nuvarande rättspraxis otidsenlig och stridande mot en progressiv kommunalpolitik. Det måste anses vara angeläget för kommunerna att kunna medverka i sysselsättningspolitiken i helt anrian omfattning än hittills. Genom att medel ur AP-fonderna ställs till förfogande skulle en sådan vidgad kommunal kompetens bli mycket betydelsefull. —=" Beträffande valsättet har riksdagen nyligen behandlat en vpk-motion med samma innebörd som den nu aktuella motionen. Helt kort innebär vårt yrkande att vid val till kretsindelad kommun skall ett system med utjämningsmandat tillämpas — dock utan spärregel, det vill jag betona. Vidare skall den numera tillämpade 3-procentsspärren vid landstingsval slopas. Vi har i andra sammanhang utförligt redovisat vår inställning till spärrar vid val såväl till riksdag som till kommunala församlingar. Jag kan därför nöja mig med att endast betona att varje sådan spärr har som följd att rösterna får olika värde, och detta måste anses strida mot demokratiska strävanden. Herr talman! Vi noterar de positiva förbättringarna i förslaget till ny kommunallag men anser det starkt befogat med de förändringar och kompletteringar vi förordat i motion 1976/77:5, och jag ber därför att få yrka bifall till motionen.

Herr talman! Inledningsvis vill jag framhålla att det är ett värdefullt, imponerande och omfattande utredningsarbete, utfört av utredningen om den kommunala demokratin och kommunallagsutredningen, som ligger till grund för den proposition om kommunal demokrati, ny kommunallag m.m., vilken behandlas i konstitutionsutskottets nu förevarande betänkande. Givetvis kan jag i mitt anförande beröra endast vissa delar av detta. Med tillfredsställelse vill jag då först konstatera att politisk enighet råder om det väsentliga i den nya lagstiftningen. Man är överens om införandet av en enhetlig kommunallag, gemensam för landsting och kommuner, och om den nya lagens karaktär av ramlag, som lämnar största möjliga frihet för landsting och kommuner att reglera detaljfrågor med hänsyn till skiftande lokala förhållanden.

Allt detta är riktigt och nödvändigt, då dessa uppdrag efter kommunindelningsreformen och den kraftiga expansionen av den kommunala verksamheten blivit alltmer krävande. § Med rätta har i sammanhanget från något håll framhållits att ekonomisk ersättning ej räcker för att få det hela att fungera. Nej, politisk verksamhet kräver i sitt väsen ett personligt engagemang för samhällets utveckling och ett accepterande av att fritid måste avsättas för exempelvis diskussioner och möten. Sådana karaktärsegenskaper, nödvändiga för politiskt aktiva, kan — menas det med rätta — svårligen tillföras medborgarna genom lagstiftning. å Kommunaldemokratiutredningen underströk de beslutande församlingarnas centrala roll och föreslog som en konsekvens härav att nuvarande bestämmelse om ställföreträdarskapet för landstingets förvaltningsutskott skulle slopas. Detta förslag tillstyrktes av majoriteten av landstingen liksom av Landstingsförbundet. Förslaget uppfattades som naturligt bl.a. med hänsyn till det ökade antal landstingssammanträden — minst fyra per år — som avses komma till stånd enligt den nya kommunallagen. Det är mot denna bakgrund anmärkningsvärt att nu utskottets socialdemokratiska ledamöter i reservation förordar möjligheten att behålla ställföreträdarskapet för landstingets förvaltningsutskott. För den som ivrar för kommunal demokrati och som finner frågornas förankring i de beslutande organen väsentlig är enligt min uppfattning en sådan ordning principiellt inte godtagbar. Jag finner det glädjande att ett enigt utskott i fråga om den kommunala styrelseordningen mycket starkt framhåller nödvändigheten ur kommunaldemokratisk synpunkt av att minoritetens arbetsförutsättningar garanteras i lagen. Utskottet tar alltså avstånd från tanken på ett system med fullt utvecklat majoritetsstyre och föreslår i stället bestämmelser som ger minoriteten rätt att få till stånd proportionella val inte bara till nämnderna utan också till särskild avdelning, arbetsutskott eller liknande organ inom styrelsen och de övriga nämnderna.

En viktig nyhet i den nya kommunallagen, som jag endast hinner nämna och kommentera med att jag finner den klart positiv, är bestämmelsen om ett snabbare valgenomslag för fullmäktige, nämligen från den 1 november valåret i stället för som nu från den 1 januari påföljande år. För Stockholms kommun gäller som tidpunkt för valgenomslaget oförändrat den 15 oktober valåret. Såväl kommundelsorgan som lokala institutionsstyrelser är enligt utskottets mening inslag i den kommunala organisationen som är värda stor uppmärksamhet.

I det första framhåller vi att det efter tillkomsten av ett obligatoriskt suppleantsystem och övrig lagstiftning som avser att underlätta för medborgarna att åta sig kommunala uppdrag bör vara naturligt att behålla kravet på högsta möjliga närvaro i fullmäktige. Vi anser således att beslutförhetskravet i kommun och landsting liksom nu skall vara närvaro av minst två tredjedelar av ledamöterna. Den sänkning av beslutförhetskravet till mer än hälften av ledamöterna som utskottet förordat kan inte tolkas som annat än ett minskat närvarokrav. Vi anser därför att utskottet bort som beslutförhetskrav för fullmäktige föreslå närvaro av minst två tredjedelar av ledamöterna. I det andra särskilda yttrandet erinrar vi om att kommunallagsutredningen på sin tid föreslog att en motsvarighet till den nuvarande bestämmelsen i 29 § landstingslagen om landshövdingens eller avdelningschefs yttranderätt borde behållas som en särregel för landstingen. Vi beklagar att föredragande statsrådet och utskottet inte följt detta förslag, då enligt vår uppfattning hittills gällande ordning inneburit en naturlig och värdefull samordning mellan länsstyrelsen och landstingskommunen. Herr talman!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

Herr talman! Vi har i dag att ta ställning till ett förslag om enhetlig kommunallag. Det ligger ett omfattande och uthålligt arbete bakom det här förslaget, och jag vill börja med att tacka alla dem som på olika stadier tagit del i det arbetet. Ett sådant tack måste delvis riktas långt bakåt i tiden; mycket i det här förslaget går tillbaka på äldre förlagor. Karl Boo och Lars Schött har talat en del om de nyheter som nu införs; jag kan i stort sett instämma i deras synpunkter och värderingar. Men låt mig påminna också om allt det gamla som finns kvar, för det är på sätt och vis ännu märkligare att så mycket återstår av den ordning som skapades för 115 år sedan genom 1862 års kommunalreformer. Redan den reformen var ett steg mot enhetlig kommunalstyrelse. Den gjorde rent hus med allehanda lokala variationer och föreskrev en form för landskommuner och en form för städerna. Fastän institutionerna hade olika namn — allmän rådstuga, stadsfullmäktige och drätselnämnd i stad, kommunalstämma, kommunalfullmäktige och kommunalnämnd på landet — var det grundläggande mönstret i stort sett detsamma. Det dröjde ända till 1953 innan skillnaden mellan stad och land kunde plånas ut. Då fick vi en enhetlig kommunallag för alla kommuner utom Stockholm, men den gällde bara primärkommunerna. Nu går vi alltså ett steg längre och skapar en lag som täcker både primärkommuner och landsting. Mer enhetligt än så här lär det knappast bli — såvida vi inte med tiden kan få bort även de särbestämmelser för Stockholm som ännu bryter harmonin i den nya lagen. Men annars har vi nog efter 115 år kommit så långt vi kan komma mot enhetlighet. Har det verkligen varit värt att sträva efter det målet? Är det ett värde att ramarna är desamma för alla kommuner och landsting i landet? Jag vill för min del svara ja på den frågan, men jag gör det inte utan tvekan. En kommun med 10 000 invånare kan inte styras på samma sätt som en kommun eller ett landsting med 500 000 eller 1 miljon invånare. För att få in alla under en hatt har vi därför tvingats skapa en kommunallag som är mycket generell till sin karaktär — en ramlag som får fyllas med varierande innehåll i olika kommuner och landsting. Här saknas i många fall detaljerade regler och anvisningar — dem får kommunerna ” själva arbeta fram. Detta är en styrka men kanske också i vissa situationer en svaghet; liksom hittills kommer de kommunala förtroendemännen ofta att förgäves söka ledning i den oförbindligt toleranta kommunallagen. Här finns inte bara regler om vad man ”måste” och ”bör” göra utan också åtskilliga anvisningar om vad man ”får” göra i de kommunala organen. Låt oss hoppas att den handlingsfriheten lockar många kommuner till friska experiment, för det är bara så som den kommunala självstyrelsen kan utvecklas mot större vitalitet. Det finns i dag mycket som är skevt och stelt och föråldrat i den kommunala organisationen och i de kommunala organens arbetsformer, men det är huvudsakligen skevheter som inte påbjuds av kommunallagen utan som vidmakthålls genom lokalt vanetänkande. Inom de ramar som den nya kommunallagen drar upp finns det betydande möjligheter för kommuner och landsting att själva utveckla den kommunala demokratins former. Från liberal synpunkt noterar vi med tillfredsställelse att flera av de krav som vi länge har drivit har fått en relativt positiv behandling i den nya kommunallagen. När vi i slutet av 1960-talet tog upp debatten om närdemokrati fick vi ofta höra att det var ”fel debatt” som vi förde, en debatt som inte rörde människors problem. Nu märker vi en mycket större förståelse för de förslag som vi länge har framfört. Det gäller t.ex. insynen i kommunala stiftelser och bolag. Utskottet ställer sig vidare positivt till kommundelsråd, men på grund av frågans komplicerade natur har det inte varit möjligt att lägga fram konkreta förslag om hur direktvalda kommundelsorgan skall kunna organiseras. Attityden till opinionsundersökningar och folkomröstningar är också relativt positiv, även om man här hade kunnat gå avsevärt längre. Skall den kommunala folkomröstningen verkligen bli det stimulerande inslag i den kommunala självstyrelsen som den har alla förutsättningar att bli, då krävs det enligt min uppfattning en ordentlig lag som klargör hur frågorna skall formuleras och hur omröstningarna skall genomföras. Med improvisationer lär det kommunala folkomröstningsinstitutet aldrig kunna fungera på ett tillfredsställande sätt. Herr Johansson i Trollhättan nämnde, om jag hörde riktigt, att socialdemokratin hade satt sin prägel på den reform som vi nu antar. Jag vill inte missunna honom den uppfattningen, men för egen del har jag en något annan bild av den idépolitiska bakgrunden. Om man jämför folkpartiets programskrift ”Demokrati och medinflytande” från 1969 med den kommunaldemokratiska utredningens huvudbetänkande från 1975 och med skrivningen i utskottets betänkande tror jag att man kommer att finna betydande likheter. Jag hyser förståelse för att socialdemokraterna har en gammal aversion mot en del uttryck, att de ogärna talar om kommundelsråd och föredrar kommundelsorgan, att de hellre ser uttryck som omröstning eller opinionsundersökningar av omröstningskaraktär än uttrycket folkomröstningar, men för min del finner jag språkbruket mindre väsentligt. Kan vi med sådana små terminologiska justeringar få en uppslutning bakom de tankar som vi länge har fört fram har vi från vår sida inte några invändningar. Jag nämnde att den nya kommunallagen grundas på ett omfattande arbete. Den grundas också på den debatt som har förts under det senaste decenniet och vars mest allmänt accepterade slutsatser har kommit till uttryck i den kommunaldemokratiska utredningens huvudbetänkande 1975. Det är enligt min mening naturligt att en så viktig lag som kommunallagen baseras på värderingar och verklighetsbedömningar som är förankrade i ett brett politiskt spektrum. Från den synpunkten är det förslag som ligger framför oss en bra lag. Därmed är inte sagt att den i alla avseenden är tidsenlig. Jag tror det var Carl Lidbom som häromåret i en proposition förklarade att den lag som han då föreslog egentligen redan var föråldrad. Det ödet tror jag att många statsråd kommer att råka ut för framöver — lagstiftningsprocessen är helt enkelt så långsam och sävlig att samhällsutvecklingen inte sällan hinner springa vidare medan hovrättsjuristerna putsar på sina paragrafer. Ibland skymtar man i lagstiftningsögonblicket nya och komplicerade problem, som ännu inte kunnat analyseras och som än mindre blivit föremål för någon samstämmig bedömning av alla de intressegrupper som är inblandade i den sega svenska beslutsprocessen. Det är därför inget underbetyg när jag säger att den nya kommunallagen, trots att den i stort sett är den bästa som i dag kan antas, ändå i vissa avseenden redan ter sig föråldrad. Vi bygger vidare på den grund som lades 1862, men villkoren för den lokala och regionala självstyrelsen har i grunden rubbats genom de senaste decenniernas expansion av den kommunala verksamheten. I de gamla landskommunerna var den kommunala självstyrelsen verkligen en självförvaltning — det var förtroendemännen själva som utförde flertalet av de göromål man beslutade om. Ännu omkring 1950 fanns det på många håll bara någon handfull anställda ute i kommunalstugorna — om ens det. I dag har vi fått en omfattande kommunal arbetsmarknad och stora förvaltningar, som ansvarar för skilda verksamhetsområden. När 1953 års kommunallag antogs sade Nils Herlitz här i riksdagen, att den mest markanta förändringen under senare årtionden hade varit de olika facknämndernas framväxt. Skall man fälla ett motsvarande om döme i dag framstår fusionerna, expansionen, professionaliseringen, specialiseringen och framväxten av en långsiktig eller flerårig planering som de mest påtagliga utvecklingstendenserna under senare årtionden. Men dessa verkligt omvälvande förändringar har satt förhållandevis obetydliga spår i den lagtext vi nu behandlar. Vi tycks fortfarande utgå från att den kommunala demokratin skall fungera ungefär som förr, trots att pappershögarna växer till berg framför de kommunala förtroendemännen och trots att många insatser som tidigare bedömdes och i viss utsträckning också verkställdes av de förtroendevalda nu med nödvändighet måste överlåtas på det kommunala yrkesfolket. Jag tror att vi under de kommande åren nödgas arbeta mer med de här problemen och i det sammanhanget åter se över kommunallagen. Det är dock inget argument mot att nu anta en lag, som i väsentliga avseenden innebär en modernisering av gällande regler och som öppnar nya vägar för kommunaldemokratiska initiativ på det lokala och regionala planet.

Herr talman! Om den gemensamma idébakgrunden för socialdemokrater och liberaler har jag ingen annan uppfattning än herr Johansson i Trollhättan. Vad gäller omröstningar står det i lagtexten: ”Fullmäktige får besluta att som ett led i beredningen av ett ärende som tillhör fullmäktiges handläggning skall inhämtas synpunkter från medlemmar i kommunen eller landstingskommunen. Detta kan ske genom omröstning, opinionsundersökning eller liknande förfarande.” Jag har för min del inte uppfattat att det skulle vara någon skillnad mellan omröstning och folkomröstning. Om herr Johansson i Trollhättan vill förklara vari den skillnaden består, så skall jag tacksamt lyssna till honom. Vad gäller kommundelsorgan eller kommundelsråd vill jag förtydliga en punkt som tidigare var uppe till debatt. Från folkpartiets sida har vi aldrig krävt obligatoriska kommundelsråd. Vi har lagt fram förslag om fakultativa kommundelsråd, men vi har inte lyckats få gehör för önskemålen om utredning. Det är ju ändå så, herr Johansson i Trollhättan, att det huvudsakligen är regeringen som behärskar den svenska utredningsapparaten. Vi har inte fått stöd för våra förslag om att utreda frågan om kommundelsråd. Sedan kravet nu förts in i regeringsförklaringen hoppas vi att få till stånd en utredning, som lägger grunden till möjligheter för kommunerna att utse kommundelsråd eller kommundelsorgan — låt oss inte strida om orden.

Herr talman! Jag kan inte svara för vad ledamöter från folkpartiet föreslagit eller inte föreslagit i olika offentliga utredningar. Däremot kan man gå till riksdagsprotokollen och konstatera att vi flera gånger begärt en offentlig utredning om kommundelsråd och att sådana förslag från vår sida avslagits. Vad gäller 2 kap. 188, så är jag fullkomligt nöjd med den lydelse som finns. Jag har inte alls begärt ett ytterligare förtydligande av den paragrafen. Men vad jag har sagt är att för att den regel som nu instiftas skall kunna få reell verkan behövs det en speciell lag om hur folkomröstningar skall genomföras. Genom en sådan lag kan man få klara regler om hur frågor skall formuleras och omröstningar genomföras. Vi kan inte lämna åt kommunerna att själva improvisera i varje särskilt fall.

Herr talman! Jag vill inte inför kammaren dölja att jag efter regeringsskiftet undrade över vad som skulle komma att ske med propositionen om kommunal demokrati och ny kommunallag. Under valrörelsen framfördes gång på gång från folkpartiet att det som föreslogs i propositionen var otillräckligt. I konserthuset i Göteborg framträdde Per Ahlmark och konstaterade att en borgerlig regering skulle dra tillbaka, som han sade, ”den otillräckliga propositionen om kommunal demokrati”. Folkpartiledaren ansåg att propositionen ”snabbt måste förbättras med förslag, som bryter människornas maktlöshet i de nya kommunerna”. Jag kan försäkra att jag tillhörde dem som med stort intresse avvaktade dessa både snabba och revolutionära förslag från folkpartiet. Men jag kan konstatera att av detta stolta tal blev egentligen platt intet. För egen del påpekade jag att propositionen vilade på en mycket bred enighet både i kommunaldemokratiutredningen och bland remissinstanserna. Det skall noteras att kommunaldemokratiutredningens och kommunallagsutredningens betänkanden hade varit föremål för ett av de bredaste remissförfaranden som vi någonsin haft i det här landet. Totalt var drygt 400 remissinstanser inblandade, däribland alla kommuner och landstingskommuner. Detta tycktes inte göra något större intryck på folkpartiets ledning före valet — däremot tydligen efter valet, för i utskottet har dessa proklamationer krympt samman till en långdragen detaljgranskning av det juridiska materialet. Som redan konstaterats har det rått en mycket bred enighet i utskottet. Några politiska meningsskillnader har inte uppstått. Den socialdemokratiska gruppen har funnit anledning uttala annan mening bara i ett par mera praktiskt betingade frågor. Det är ett erkännande till kommunaldemokratiutredningen, som har gjort ett förtjänstfullt arbete. Det visar också att den framlagda socialdemokratiska propositionen stod sig väl när den slagordsmässiga borgerliga kritiken konfronterades med verkligheten. Jag har alltid ansett att det har ett värde i sig att man kan vara överens om arbetsformerna. Det är i fråga om det politiska innehållet som vi har en skyldighet inför väljarna att redovisa våra olika ståndpunkter. När det gäller frågor om den kommunala organisationen och formerna för det kommunala arbetet tror jag att medborgarna uppskattar att vi eftersträvar samlade lösningar. Till en kommunministers vardag hör att ständigt ha en mängd kon takter med kommunalfolk från alla partier. Under min tid i kommundepartementet behandlades därvid mycket ofta just de kommunaldemokratiska frågorna. För egen del upplevde jag emellertid en oerhörd klyfta mellan det sätt varpå borgerliga rikspolitiker närmade sig de här frågorna och den opinion som fanns ute i kommunerna och landstingskommunerna. Som anges i propositionen ingår reformeringen av den kommunala demokratin och ny kommunallag i ett kommunalt reformprogram, som den tidigare regeringen arbetade efter. En första utgångspunkt i det programmet var att kommunerna och landstingskommunerna skall tillförsäkras en fortsatt stark ställning med ett ökat kommunalt ansvar och en ökad handlingsfrihet. Genom kommunindelningsreformen har möjligheter skapats för en fortsatt utveckling i denna riktning. Detta innebär emellertid inte att övergripande rättvisekrav mellan olika delar av landet kan eftersättas. Statsmakterna bör så långt möjligt ange ramarna för de samlade samhällsinsatserna. Inom dessa ramar bör kommunerna och landstingskommunerna ha stor frihet att utifrån de lokala förutsättningarna forma och förverkliga samhällsbyggandet. Denna huvudtanke är en väsentlig utgångspunkt i propositionen. Den nya kommunallagen får alltså karaktären av ramlag. En betydande handlingsfrihet lämnas till kommunerna och landstingskommunerna att utveckla arbetsformerna allt efter de lokala eller de regionala förutsättningarna. Jag noterar med tillfredsställelse att den borgerliga majoriteten i utskottet icke haft någonting att erinra mot denna beskrivning av propositionens syfte och innehåll. Likaså är det denna utgångspunkt som ligger bakom den tidigare regeringens arbete för en minskad statlig detaljreglering av kommunernas och landstingskommunernas verksamhet. De nu framlagda förslagen gäller de kommunala och landstingskommunala nämndernas organisation och arbetssätt samt frågan om underställning hos statlig myndighet av vissa beslut. Ett led i detta arbete var tillsättandet av en särskild decentraliseringsutredning som successivt gör en genomgång av olika samhällsområden. Fortlöpande har delbetänkanden och konkreta förslag presenterats. En andra utgångspunkt för reformeringen är ett utvidgat samspel mellan stat och kommun på samhällsplaneringens område och en fortsatt demokratisering av den statliga länsförvaltningen. I en särskild proposition föreslogs ett ökat inflytande för länsinvånarna på länsstyrelsens sammansättning. Samtidigt annonserades fortsatta åtgärder i syfte att åstadkomma en vidgad medverkan från medborgarnas sida när det gällde den planering som samordnas på den statliga nivån och framför allt att ge planmaterial en mera tillgänglig utformning. Syftet skulle vara att finna vägar till ett utvidgat medborgarinflytande genom medverkan av kommunerna och landstingskommunerna samt genom ökade möjligheter för partier och övriga folkrörelser att engagera sig i dessa frågor. Den tredje utgångspunkten för ett reformprogram gällde medborgarinflytandet i kommuner och landstingskommuner: I detta sammanhang skall också ses översynsarbetet som syftar till att förstärka folkrörelsernas arbetsmöjligheter. Slutligen kan nämnas utredningsarbetet om medborgarnas kontakter med myndigheter, den s.k. antibyråkratiutredningen. Samtidigt som detta reformprogram utarbetades var det en hejdlös kritik från den borgerliga oppositionen. Huvudinvändningen var att det var otillräckligt och endast skrapade på ytan, men några konkreta förslag till åtgärder kom sällan fram i kritiken. Mest rörde det sig om allmänt gnäll. Decentraliseringsutredningen sades ha alldeles för begränsade uppgifter. En formlig kampanj fördes av folkpartiet och moderaterna för att misskreditera folkrörelsearbetet. Folkrörelserna skulle kvävas i socialdemokraternas famntag och inlemmas i statsapparaten. Arbetet med avbyråkratiseringen betecknades av folkpartiledaren som ”kosmetika”. Justitieutskottets ordförande fru Kristensson talade om en ”slasktratt”, och moderatledarens förtrogne Carl Bildt framhöll att byråkratins problem inte kunde lösas av en arbetsgrupp — det visade sig sedermera att det behövdes fyra. Men vad har då skett sedan de borgerliga flyttade in i kanslihuset inom de frågor som behandlas av kommundepartementet? Jo, på punkt efter punkt har man fortsatt efter exakt samma riktlinjer som tidigare. Decentraliseringsutredningen fortsätter med samma direktiv, arbetet med den minskade statliga detaljregleringen likaså. Folkrörelsearbetet: ingen ändring. Antibyråkratiseringsarbetet: samma direktiv men i stället i byråkratiserad form. Detta är naturligtvis en tillnyktring på den borgerliga kanten. Men vart tog alla de stolta proklamationerna vägen? Hur kan det komma sig att de hittills inte har resulterat i några nya initiativ på de här områdena? Visserligen kommer en strid ström av pressmeddelanden som förkunnar att nu har nya utredningar tillsatts. I själva verket har det enbart gällt formen för arbetet. Jag har hittills inte lyckats upptäcka något nytt innehåll. Det ingår väl inte i informationspolicyn att redogöra för att man i huvudsak fortsätter på den tidigare regeringens arbete, men det bör ändå framhållas åtminstone här, tycker jag. Genom fullföljandet av det kommunaldemokratiska arbetet och införandet av en ny kommunallag har ett stort och viktigt steg tagits på det kommunala området. Bakgrunden är den betydande omvandling som den kommunala verksamheten har genomgått. Genomgripande förändringar har skett i fråga om den kommunala verksamhetens omfattning och inriktning. Antalet ärenden har mångfaldigats under några decennier, och samtidigt har de kommunala frågorna blivit mera komplicerade och tidskrävande till sin karaktär. De förtroendevalda har fått ökade arbetsuppgifter. Som demokratiutredningen redovisar har även kommunindelningsreformen förändrat förutsättningarna för den kommunala demokratin. Forskningen har visat att effekterna är både positiva och negativa. Antalet förtroendevalda har minskat kraftigt. Minskningen av antalet nämnder har reducerat de förtroendevaldas antal ytterligare. Sammantaget kan detta ha lett till ett ökat avstånd mellan väljare och valda. En motsatt effekt enligt forskningsresultaten är en ökad politisk aktivitet i de större kommunerna. Partierna har en livligare aktivitet internt och i förhållande till medborgarna. Allt detta gör det lättare för medborgarna att uppmärksamma partipolitiska skillnader i kommunalpolitiken. Vid en jämförelse med andra länder hävdar sig den kommunala självstyrelsen och den kommunala demokratin i vårt land väl. Utan överdrift borde man kunna säga att vi har ett av de mest decentraliserade systemen som finns i dag.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 Folkrörelserna kännetecknas av bred medborgerlig förankring under demokratiska former. På partierna ankommer alltid att göra de slutliga avvägningarna. Folkrörelsernas roll består främst i att utgöra ytterligare ett forum för debatt. Demokratiutredningen har visat att det finns en stor andel medborgare som inte aktivt deltar i samhällsarbete. Det finns även grupper som inte känner till sina rättigheter eller vet hur man påverkar beslutsfattare. Åtgärder för att förbättra de s.k. informations eller resurssvaga gruppernas ställning är av central betydelse för den kommunala demokratin. Det är den här allmänna grundsynen som kommer till uttryck i propositionen och dess förslag och som sedan går igen i utskottsbetänkandet. Mot bakgrund av den breda enigheten i sakfrågorna finns det ingen anledning för mig att kommentera de enskilda förslagen mera ingående. Däremot kan det vara motiverat att på några punkter göra vissa allmänna kommentarer. De förtroendevaldas och partiernas arbetsmöjligheter har fått en central behandling. Det motiveras av de avsevärt förändrade arbetsförutsättningarna, framför allt i samband med att den kommunala verksamheten har ökat. I propositionen uppmärksammas grupper, såsom kvinnor och ungdomar, som är underrepresenterade bland de kommunalt förtroendevalda. På ett förtjänstfullt sätt har demokratiutredningen beskrivit de hinder av olika slag som gör att det är svårt för vissa att engagera sig i kommunalpolitiken. Konflikten mellan förtroendeuppdrag samt hem och fritid är stark. På den här punkten, liksom när det gäller de handikappades möjligheter att medverka i det kommunala livet, anvisas olika vägar till förbättringar. De förtroendevaldas arbetsförutsättningar måste emellertid följas upp i kommuner och landstingskommuner. När det gäller den kommunala styrelseordningen har det som bekant förts en intensiv debatt under de senaste åren. I ökad utsträckning har man funnit det naturligt att de politiska ansvarsförhållandena markeras klarare. Den lösning som nu kommer att gälla, enligt utskottets förslag, är från socialdemokratisk utgångspunkt tillfredsställande. Kommunerna och landstingskommunerna ges möjlighet att markera var det politiska ansvaret ligger. Samtidigt ges minoriteten-oppositionen möjligheter till insyn. Viktigt är emellertid också att man inom ramen för de möjligheter som nu kommer att finnas i den nya kommunallagen ger oppositionen goda resurser, goda arbetsmöjligheter. Särskilt när det gäller den här frågan är det emellertid motiverat att kommunerna och landstingskommunerna har valfrihet att själva finna sina former. En annan huvudfråga som diskuterats under lång tid är hur man skall få till stånd en vidgad medverkan från flera medborgare. Demokratiutredningen skisserade tre vägar: via partier och folkrörelser, via lokala organ, via omröstningar och opinionsundersökningar. Av dessa är, som tidigare nämnts, vägen över partierna och övriga folkrörelser den väsentligaste. Men det hindrar inte att det också kan finnas anledning att pröva möjligheter att skapa nya lokala organ och den vägen utöka antalet förtroendevalda. Olika modeller prövas som bekant i kommunerna. För egen del har jag framhållit att vi här måste ha en öppen attityd och pröva oss fram. Det sker ju också numera i rätt stor utsträckning. Det finns försök både med institutionsstyrelser vid skolor, daghem, fritidsgårdar etc. och med kommundelsråd som omfattar ett geografiskt område. Som nyligen redovisats i en artikel i Kommunal tidskrift har man fått fram positiva erfarenheter av institutionsstyrelser, främst på fritidssidan. När det gäller kommundelsråden har ju erfarenheterna hittills varit mera blandade. Men från t.ex. Göteborg har rätt positiva erfarenheter redovisats, åtminstone från kommundelsråden i ytterområdena. Här skall man nog ha klart för sig att det allmänt sett rör sig om en svår problematik. Det är svårt att avgränsa en lämplig kompetens. För egen del har jag haft den största tilltron till de s.k. institutionsstyrelserna men tycker gärna att olika modeller skall prövas. Om omröstningar och opinionsundersökningar kan jag fatta mig mycket kort. Vad som nu sker är att det klargörs i kommunallagen att aktiviteter av detta slag kan förekomma. På den punkten har jag bland de kommunalt förtroendevalda närmast mött förvåning. Väldigt många har inte insett att rättsläget varit oklart. De har trott att möjligheter funnits redan. Därför är det enligt vår mening bra att ett klarläggande görs. Vi anser att det är onödigt formalistiskt, och i vissa avseenden klart olämpligt, att föra in regler i lag om valnämnden, när samma effekt kan nås genom att man i varje enskilt fall utser en fakultativ nämnd. Slutligen vill jag, herr talman, än en gång uttala min tillfredsställelse över att arbetet med de kommunaldemokratiska frågorna nått så här långt. Nu återstår emellertid ett intensivt arbete ute i kommunerna och landstingskommunerna. Det är självfallet allas vår förhoppning att de riktlinjer som dras upp av riksdagen och de idéer och uppslag som redovisas i anslutning till lagstiftningen skall utvecklas vidare. Det är dock endast genom aktiva insatser i kommuner och landstingskommuner som en utveckling av den kommunala demokratin kan komma till stånd.

Herr talman! Vi tycks från folkpartiets sida ha vållat Hans Gustafsson vissa besvikelser under de senaste månaderna. Han har suttit i utskottet och väntat på revolutionära förslag. Jag undrar då om inte Hans Gustafsson bör besinna att det knappast är i utskotten som revolutionerna tar sin början. De är utmärkta organ i och för sig, men de är inte särskilt revolutionära. De stora förändringarna i samhället måste givetvis förberedas genom utredningar. Den nya regeringen har tillsatt en mängd nya utredningar för att arbeta med frågor på byråkrati och demokratiområdet. Jag tycker det är ganska mycket begärt av Hans Gustafsson att man efter fem månader också skall ha kommit fram med en mängd konkreta förslag. Vi har satt i gång, och jag kan från folkpartiets sida lova att vi kommer att fortsätta att arbeta med de kommunala demokratifrågorna.

Herr talman! Jag noterar den öppna attityd som föredragande statsråd har anlagt i debatten här i kammaren när det gäller propositionen 187 och de ändringar som utskottet har gjort av propositionens innehåll. Jag vill också understryka, liksom tidigare, att det är värdefullt att det finns en stor enighet om de regler som skall gälla i det kommunala arbetet. Det är självklart också inom de reglerna partiernas skyldighet att redovisa sina konkreta politiska alternativ. När det gäller samspelet mellan kommunalpolitik och rikspolitik är det väsentligt att man har detta med i det stora blickfånget. Jag vill understryka och notera att för centerns del betyder en förstärkning av den kommunala verksamheten att vi förverkligar den decentralistiska inriktning som partiet har som övergripande mål. Därför har det varit partiet angeläget att genom åren verkligen arbeta för att förstärka den kommunala självstyrelsen och ge den ökade resurser. Beträffande fortsatt utredningsarbete tycker jag att det är väsentligt att vi nu har fått en fortsatt utredning om utvecklande av länsdemokratin. Vi kommer ju senare i dag att ånyo diskutera den fråga som ingår i den förändring av val till länsstyrelse som den nya regeringen tog initiativ till och som riksdagen i höstas beslutade om. Jag förvånar mig över — det vågar jag säga redan nu — att socialdemokraterna inte kan acceptera att den första väsentliga biten av reformverksamheten i fortsättningen på detta område får ligga fast. När det gäller folkrörelserna och deras möjligheter är det angeläget att understryka att vi självfallet skall se till att folkrörelserna får de bästa förutsättningarna att fritt och på eget initiativ under egna villkor driva den opinionsverksamhet som är så viktig i demokratin. Låt mig till sist säga beträffande antibyråkratiutredningen, som skall fortsätta och förstärkas, att det är viktigt att den inte bara blir en klagomur utan att vi också måste fullfölja den och göra förändringar så att människorna känner mera samhörighet och har lättare att komma i kontakt med samhället.
Herr talman! Jag vill först för moderaternas del än en gång uttala vår glädje över den stora enighet som här i dag föreligger vid tillkomsten av den nya kommunallagen. Jag måste dock uttala förvåning över att man från socialdemokratiskt håll i debatten har velat nedvärdera betydelsen av de omröstningar och opinionsundersökningar som i framtiden skall kunna äga rum enligt bestämmelsen i 2 kap. 185. Vad gäller kommundelsorganen tillåter jag mig återge vad moderata samlingspartiets representant i kommunalutredningen anfört. Ledamoten Åstrand har avlämnat särskilt yttrande angående kommundelsorgan. I yttrandet anges att han i utredningen hävdat att betänkandet skall utmynna i en mycket bestämd rekommendation till kommunerna att inrätta kommundelsråd. Vidare att kommunerna skall kunna delegera berednings och beslutsuppgifter till kommundelsråd, samt att dessa organ skall avspegla den politiska strukturen i olika kommundelar. På kort sikt accepteras det indirekta valsättet; och på lång sikt ges ett bestämt förord för direktvalda kommundelsråd. Herr talman! Jag har med dessa referat velat klargöra moderaternas inställning i den här frågan. Till slut vill jag än en gång uttala glädje över den stora enighet som råder här om det väsentliga i den nya kommunallagen. Jag tycker vi skall slå vakt om den enigheten och inte i onödan skapa motsättningar.

Herr talman! Herr Tarschys menade att det var att begära för mycket att man på några månader skulle kunna lägga fram stora och revolutionerande förslag när det gäller den kommunala demokratin. Jag kan dela den meningen, men det innebär också att herr Tarschys säger att folkpartiledaren inte visste vad han talade om när han var i Göteborg. Där talade han nämligen om att propositionen skulle dras tillbaka och snabba förslag skulle framläggas som bryter maktlösheten för människorna i de nya kommunerna. Jag har i och för sig ingenting emot den beskrivningen av hans insats i denna fråga. Sedan säger herr Tarschys att revolutionerna inte tar sin början i utskotten. Det är möjligt, men det är ju inte heller så att frågan om en fördjupning av den kommunala demokratin — eller, som folkpartiet ibland har kallat den, närdemokratin — har tagit sin början i utskottsarbetet. Folkpartiet har ju farit land och rike kring under ett tiotal år och försökt framställa sig som de som mer än några andra har lösningen på den kommunala demokratins problem. Ni har älskat att framställa andra som mindre intresserade av att skapa kanaler för medborgarnas inflytande i förhållande till myndigheterna. När ni nu har farit omkring på det sättet borde ni inte ha kommit så tomhänta till ett konstruktivt arbete som ni har gjort i det här fallet. Och då avser jag inte bara fyra månaders arbete i utskottet utan de nära nog fem år som folkpartiet satt i den kommunaldemokratiska utredningen utan att presentera ett enda konstruktivt förslag på denna punkt. Vad sedan gäller herr Tarschys hänvisning till att man nu har tillsatt en mängd utredningar som skall förverkliga det som inte hitintills har varit möjligt vill jag säga att det är bra att herr Tarschys ställer upp på det. Jag har emellertid här klargjort att utredningarna arbetar efter praktiskt taget exakt samma direktiv och med samma syfte som den förutvarande regeringen hade redovisat, och jag har heller inte — med kännedom om den kommunala erfarenhet och den realism som jag vet att min efterträdare besitter i dessa frågor — haft någon anledning att vänta mig att frågorna skulle få en annan behandling. När det gäller frågan om länsdemokrati, som herr Boo tog upp, skall jag be att få återkomma till den i den efterföljande debatten.

Herr talman! Det är alldeles riktigt att vi under tio år och längre har farit land och rike runt och talat om kommunal demokrati. Om man jämför det vi under den långa opinionsbildningen har sagt med vad som i dag genomförs, tror jag att man kan finna en förklaring till att vi liberaler är relativt tillfredsställda med det här förslaget. Man kan då möjligen också få en förklaring till att herr Gustafsson i Ronneby låter litet irriterad.

Herr talman! Det är tydligen så att herr Tarschys vill karakterisera det förslag som den socialdemokratiska regeringen lagt fram som ett folkpartistiskt förslag. Jag tror inte att han har underlag för en sådan monopolisering av förslaget.

Herr talman! Såväl konstitutionsutskottets ordförande som dess vice ordförande har redan påtalat den enighet, som i väsentliga stycken förelegat vid behandlingen av detta stora ärende, en enighet som känns tillfredsställande. Flera utskottsledamöter har väl också praktisk erfarenhet av arbete i såväl kommunfullmäktige som landsting och det har otvivelaktigt underlättat många ställningstaganden, när det gällt att vidga den kommunala självstyrelsen och slå vakt om den representativa demokratin. Från socialdemokratiskt håll har vi emellertid funnit att konstitutionsutskottets majoritet på några punkter har avvikit från propositionen på ett sätt som vi inte kan biträda. Jag skall i fråga om ett par av punkterna anföra några av våra skäl till reservation, dock inte när det gäller delegationsrätten och dess begränsning, som ju utskottets vice ordförande redan har behandlat. Jag vill först ta upp frågan om det s.k. ställföreträdarskapet som landstingets förvaltningsutskott hittills ägt att utöva. Jag beklagar att utskottsmajoriteten vill ta bort detta ställföreträdarskap, och det gör jag av praktiska skäl. Vi anser att det finns goda skäl att följa propositionen. Redan enligt nu gällande bestämmelser skall landstingen hålla det antal möten som är motiverat med hänsyn till föreliggande arbetsuppgifter. Av tillgängligt material framgår att antalet landstingsmöten per år är i stigande. Verksamheten har även under den senaste tioårsperioden vuxit starkt. Landstingen har då i allt större omfattning på olika områden engagerat sig i en mer långsiktig planering. Inte minst mot den bakgrunden har det ansetts angeläget att underställa landstingsmötena ett ökat antal frågor, även om respektive förvaltningsutskott genom ställföreträdarskapet skulle ha kunnat träffa avgöranden. Det är väl heller inte så att ställföreträdarskapet har föranlett kompetenstvister mellan landstingsmöte och förvaltningsutskott, utan det har bidragit till en effektiv förvaltning av landstingens verksamheter. En allmän iakttagelse är vidare att beredningen av ärenden blir alltmer 50 tidskrävande. Vissa ärenden kräver emellertid snabba ställningstaganden, och med samrådsförfarandet — som man måste bedöma som mycket betydelsefullt — kan det uppstå lägen där ett avvaktande av landstingsmötets ställningstagande skulle medföra problem. Jag vill i det sammanhanget erinra om vad som sägs i lagförslaget, nämligen att det bör vara minst fyra landstingssammanträden om året. Detta bör då jämföras med vad som är praxis ute i kommunerna, där man oftast har kommunfullmäktigesammanträde varje måriad. Våra landstingsområden är helt olika, både i fråga om geografi och struktur. Därför är det lämpligast att det enskilda landstinget får frihet att avgöra frågan om ställföreträdarskap. Det skall då ge föreskrifter om och i vilken utsträckning ställföreträdarskapet får användas samt förordna att de beslut som förvaltningsutskottet fattar på grundval av föreskrifterna skall anmälas för landstinget. Med erfarenhet från den utveckling vi redan känner, anser jag alltså inte att det finns någon anledning att befara missbruk av fortsatta möjligheter till ställföreträdarskap. Reservanterna har ju för övrigt särskilt understrukit vad föredragande statsrådet anfört om att ställföreträdarskapet bör reserveras för fall när landstingets beslut inte kan avvaktas eller när det är fråga om ärenden som inte har principiell betydelse eller annars är av större vikt. Nästa reservation som jag finner skäl att säga några ord om gäller en principfråga. S-reservanterna anser inte att valnämnderna i sin egenskap av valnämnder bör kunna anlitas vid sådana opinionsundersökningar och omröstningar som det här är fråga om. Det är för all del så att i valnämnderna finns en betydande erfarenhet av praktiska frågor som hör till ett val. Valnämnden är emellertid en specialreglerad kommunal nämnd, vars uppgifter uteslutande regleras i vallagen. Dess speciella funktion och auktoritet får inte rubbas. Därför bör den inte heller som valnämnd biträda vid mindre formbundna kommunala opinionsundersökningar. Om man följer den i propositionen föreslagna lagtexten blir det möjligt för kommuner och landstingskommuner att utnyttja den tidigare nämnda erfarenheten, som finns hos kommunala valnämnder, genom att i varje särskilt fall utse nämndens ledamöter till en kommitté, som ansvarar för undersökningens genomförande. Därigenom tillvaratar man dess erfarenheter, men man undviker samtidigt de svårigheter som följer en medverkan av valnämnden som sådan. Jag vill slutligen, herr talman, betyga att det känns glädjande att ha varit med om att, efter några årtionden som kommunalman, besluta om denna lag. ”Denna oförbindligt toleranta kommunallag”, sade herr Tarschys. Men jag tror på kommunalmännens goda omdöme vid agerande inom lagens råmärken. Ja, jag tror mer på erfarenhet och omdöme hos praktiskt arbetande kommunalmän än på unga statsvetares verbala elegans, som kanske inte är parad med någon praktisk erfarenhet alls. Med det sagda, herr talman, ber jag att få yrka bifall till de föreliggande socialdemokratiska reservationerna.